Herr talman! Jag tycker också att detta betänkande om våra socialförsäkringar inte är värt någon större debatt. Vi skall avvakta de förslag som kommer och de beredningar som nu sker. Det är självfallet på det sättet. Vi har dock redan nu velat säga ifrån att vi aldrig kommer att ställa upp på förändringar i socialförsäkringssystemet som skulle innebära ett avsteg från den solidariska obligatoriska tanken. Det är lika bra att säga det nu. Jag vill också påminna om att när vi beslutade om de här förenklade reglerna för avgiftsuttag 1981 -- det var Karin Söder såsom socialminister som lade fram förslaget -- var vi alla på det klara med och överens om att det skulle innebära ett avsteg från överensstämmelsen mellan förmåner och avgifter. Vi tyckte då att det var så stora administrativa fördelar med det här systemet att de övervägde nackdelarna. Den uppfattningen har vi socialdemokrater fortfarande.
Herr talman! Vi var överens, precis som Nils-Olof Gustafsson säger. Det visade sig dock senare att det för vissa grupper i samhället, speciellt egenföretagare och småföretagare, gav en något ogynnsam utdelning på de inbetalda avgifterna. Det kanske blev ett bekymmer för dem att orka med att vara goda småföretagare och att arbeta vidare såsom egenföretagare och kanske också utvidga sin verksamhet, eftersom just arbetsgivaravgiftssidan med dessa sociala avgifter har varit en tung börda. Genom en differentiering både av avgifter och av förmåner kan man kanske hitta en lämpligare utformning. Vår ambition är också att vi skall ha en solidarisk välfärdspolitik, som verkligen tar hand om de sämst ställda som behöver samhällets skydd. Vi i centern har som ett exempel fört fram grundpensionstanken, som finns också hos de andra partierna mer eller mindre väl utvecklad. Det är ambitioner som finns med i det fortsatta beredningsarbetet.

Herr talman! I de borgerliga motionerna signaleras genomgripande förändringar också på tandvårdens område. Tydligen skall etableringsbegränsningen slopas. Landstingen skall inte längre ha ansvaret för barn och ungdomstandvården. Som vi ser det är det inte längre patienten och vården som är det viktiga och som skall sättas främst, utan det är det omtalade systemskiftet på alla områden. Jag tycker, Sigge Godin, att en mycket viktig princip inom välfärdspolitiken är vård på lika villkor var man än bor. Som vi ser det rubbar man allvarligt på denna princip, och det är olyckligt. Konsekvenserna för tandvården står helt klara. Ännu fler tandläkare kommer att etablera sig i de redan tandläkartäta storstäderna. Det blir problem på landsbygden. Man talar om valfrihet, men för vem? Inte blir det för människorna på de mindre orterna. Det är dem man sviker med sådana här förslag. När etableringsbegränsningen infördes var motivet faktiskt att i viss mån anpassa tandvårdsresurserna till behov och samhällsekonomiskt utrymme. Men det var också, vilket måhända var det viktigaste, att uppnå just en utjämning av tillgången på tandläkare mellan och inom regionerna. Tack vare den styrning som finns inom etableringsbegränsningen har vi också en god tandvård i hela landet. Det vågar jag påstå. Vi menar att skälen för etableringskontrollen för privattandläkare är precis lika viktiga i dag, och det markerar vi i vår reservation. En bra tandvård är naturligtvis särskilt viktig för den unga generationen. Därför ser vi det som väsentligt att folktandvården har ett samlat ansvar för barn och ungdomstandvården. Den har också nått mycket goda resultat. Tandhälsan för de allra yngsta har förbättrats avsevärt. En viktig förutsättning för detta goda resultat har just varit att vården har omfattat alla barn och att den har varit kostnadsfri. Det är oerhört väsentligt. Organisationen av barn och ungdomstandvården med ett enhetligt ersättningsbelopp per barn har också stimulerat till ett långsiktigt tänkande, inriktat på att uppnå en så god tandhälsa som möjligt för barnen till en låg kostnad. Vi vet att inslaget av förebyggande åtgärder har varit mycket stort, vilket självfallet också är fördelaktigt ur ekonomiska aspekter. Vi tycker att det är en mycket klok uppläggning som den borgerliga majoriteten nu vill bryta upp för systemskiftets skull. Det märker vi på alla områden. Vi tror att det är direkt farligt att de unga hamnar i den öppna vården med dess prestationsinriktade system. Vi märker det mycket tydligt, framför allt i storstäderna, och det är inte bra. Den socialdemokratiska regeringen tog i våras initiativ till en försöksverksamhet på tandvårdsområdet i några landstingskommuner. Syftet var att uppnå en ännu jämnare resursfördelning inom landet och en bättre hushållning med resurserna. I denna försöksverksamhet skulle också ingå en decentralisering av ansvaret från central nivå till lokal nivå samt möjlighet till avreglering. Vi tycker att det är viktigt att denna försöksverksamhet verkligen får fortsätta. Den skulle ge svar på viktiga frågor. Speciellt viktigt är det att den får slutföras innan man fingrar på taxesystemet. Framför allt skulle den ta upp en än jämnare resursfördelning. Vi märker nu att det finns en överförbrukning av tandläkarbesök och tandvård i storstadsregionerna. Det är en snedfördelning, och det är viktigt att man kan rätta till den. Det kan man, som vi ser det, göra genom vissa styrmedel. Det som förs fram nu är signaler, eftersom man säger att de här frågorna bereds av regeringen. Det blir en debatt på vårkanten. Men redan nu vill vi markera var vi står i de här frågorna. Vi tycker att tandvården är en oerhört viktig hälsofråga. Man har gjort stora framsteg, och vi tycker att det är klåfingrighet att ge sig in på detta. Jag yrkar bifall till de båda socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! I detta betänkande behandlas de kvarvarande motionerna från allmänna motionstiden. De upptar frågor som främst rör etableringsbegränsningar för privattandläkarna, tandvårdstaxan och barn och ungdomstandvården. Låt mig inledningsvis säga att det är glädjande att tandhälsan hos svenska folket har förbättrats avsevärt de senaste åren. Inte minst barnens goda tandhälsa bör vi notera med tillfredsställelse. Majoriteten i utskottet bibehåller sin uppfattning att tvistefrågorna som rör etableringsbegränsningarna och tandvårdstaxan snarast måste få sin lösning. Vi kan därför med glädje notera, som framgår av utskottets betänkande, att regeringen på flera sätt arbetar med förnyelsen av välfärdssystemen. Inte minst viktig är då valfriheten för den enskilde, möjligheten att välja sin egen tandläkare och även valfriheten för familjen att för barnen få välja den tandläkare som familjen finner bäst. Det är också av avgörande betydelse att skilja ut den offentliga finansieringen och kontrollen från produktionen, oavsett om produktionen är privat, kooperativ eller offentlig. I betänkandet tas också tandvårdstaxan upp. Det är nödvändigt, kanske främst av kostnadsskäl, att konkurrens och effektivitet uppnås. Genom konkurrens ökar man effektiviteten inom tandvården. Främst med tanke på att kostnaderna skenar i väg är det viktigt att öppna nya vägar för att komma till rätta med problemen. Herr talman! Till betänkandet har socialdemokraterna fogat två reservationer, dels om etableringsbegränsningen, dels om tandvårdstaxan. De framhärdar fortfarande med att motiven för fortsatt etableringsbegränsning kvarstår. De vill fortfarande genom etableringskontrollen styra tandläkare från storstäderna till orter med underskott eller glesare tillgång på tandläkare. Att systemet inte har fungerat visas av, som Börje Nilsson säger, att det finns betydligt fler tandläkare i storstäderna, främst i Stockholm, trots att vi har haft de här regleringarna i många år. Det blir inte bättre vård, Börje Nilsson, och inte vård på lika villkor oavsett var man bor, som ni säger, om man har de här begränsningarna. Systemet har visat att det inte fungerar. Det är därför vi måste hitta andra vägar. Vi ser inte någon annan möjlighet än att avskaffa regleringarna och öppna för fri etablering. Vi tror att det är den väg man kan gå för att komma till rätta med detta. Herr talman! Inledningsvis anförde jag att barnoch ungdomstandvården har lyckats mycket bra. Men det får inte vara ett argument för att föräldrarna inte skall ha möjlighet att välja, låt oss kalla det en egen hustandläkare, till vilken hela familjen kan gå. Det förvånar mig att socialdemokraterna vidhåller att man enbart i glesbygder kan tillåta en uppluckring av monopolet. Om barnens tandhälsa enbart beror på folktandvården, blir frågan varför glesbygdsbarnen skall diskrimineras. Självklart är det inte på det sättet. I den översyn som regeringen avser att göra när det gäller etableringsfriheten, valfriheten för den enskilde, förutsätter majoriteten att frågorna löses så snabbt som möjligt. Herr talman! I reservation 2 anser socialdemokraterna att resultatet av försöksverksamheterna bör avvaktas innan några större förändringar görs i tandvårdstaxan. Det är viktigt att tandvårdstaxan får ett inslag av förebyggande verksamhet, så att stora kostnadskrävande insatser så långt möjligt minimeras. Det är bara att beklaga att socialdemokraterna trummade igenom en stympad försöksverksamhet, som inte ger svar på alla frågor. Majoriteten förutsätter att förändringar i tandvårdstaxan utformas så att ökad konkurrens och mångfald kommer just konsumenterna till godo. Om redan beslutad försöksverksamhet ger ett sådant resultat återstår att se. Det får vi utvärdera när den dagen kommer.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
Herr talman! Man rider på begreppet valfrihet. Men, Sigge Godin, för vem blir det valfrihet? För tandläkarna kan hända, som kan etablera sig var som helst, men inte för de enskilda människorna. Det är väl helt klart att många i Västernorrland, i Sigge Godins egna hemtrakter, kommer i kläm om man plockar bort etableringsbegränsningen. Den har haft oerhörda fördelar. Vi har fått tandvård i hela landet, var man än bor, vågar jag påstå. Tandhälsan har också förbättrats avsevärt. Jag tycker att man skall analysera litet djupare vad de här borgerliga förslagen innebär. Det är helt klart att de kommer att gå ut över tandvården på de mindre orterna. Den blir också väsentligt mycket dyrare. I dag omfattar barn och ungdomstandvården alla barn och är kostnadsfri. Vad händer med denna i fortsättningen? Vad jag förstår kommer förslagen att innebära att det blir en fördyring för de enskilda familjerna. Man minskar naturligtvis också effektiviteten. Det viktiga när det gäller socialförsäkringen och vård är att det är lika villkor i hela landet, inte att rida på några borgerliga privatiseringsdoktriner. Det är hela tiden människan som måste sättas främst. Men man sviker, framför allt i Sigge Godins hemtrakter, barnen, de enskilda människorna, med sådana här förslag.
Herr talman! Jag skall kommentera några av Börje Nilssons påståenden. Han sade tidigare att vi ändrar system för systemskiftets skull. Jag försökte i min inledning säga att det faktiskt handlar om att se till att det finns tillgång på tandläkare i hela landet för konsumenters skull, så att konsumenterna kan få den valfrihet som de önskar. Börje Nilsson aktade sig självfallet väldigt noga för att ta upp en diskussion om huruvida etableringsregleringarna nu har lett till att vi har tandläkare att tillgå i hela landet och i samma omfattning, för Börje Nilsson vet att det inte är så. Det finns tandläkare som vill etablera sig, men de får inte göra det, utan konsumenterna är hänvisade enbart till folktandvården. Nu finns det många som tycker att det är väldigt bra, medan andra tycker att valfriheten faktiskt är det viktigaste. Börje Nilsson tog tidigare upp frågan om de höga kostnaderna. Vi har en skenande ekonomi även här. Kostnaderna rakar i höjden, och den socialdemokratiska regeringen insåg på sin tid också att någonting måste göras. Därför skulle jag vilja säga till Börje Nilsson att visst var litet beklämmande att vi inte kunde enas om en mycket vid och omfattande försöksverksamhet där vi vägde in alla aspekter.

Det är raka motsatsen, det har inte fungerat. Men nu finns det litet tid fram till våren, så ni kanske hinner komma på bättre tankar och börjar inse att vi måste öppna alla vägar för att få nyetableringar och för att kunna ge valfrihet till konsumenterna till en rimlig kostnad.
Herr talman! Det är, Sigge Godin, på det sättet att tack vare etableringsbegränsningen och andra instrument kan vi nu erbjuda en bra tandvård i hela landet. I dag finns naturligtvis fortfarande snedfördelning. Jag har statistik som visar att det går åt två tandläkartimmar per varje invånare i 0,85 i Västernorrland, varifrån Sigge Godin kommer. Och det här kommer att förstärkas om man tar bort etableringsbegränsningen. Man måste gå vidare. Därför är försöksverksamheten oerhört viktig. Den kommer att ge svar på vissa frågor om hur vi skall kunna få en ännu jämnare fördelning. Det är inte så att folk har sämre tänder i storstadsregionerna, men där är det en oerhörd överetablering. Det måste bli en jämnare resursfördelning. Det handlar också om miljarder i socialförsäkringskostnader som måste användas på ett riktigt sätt och där man verkligen måste sätta rättvisan främst för alla människor oavsett var de bor. Jag uppfattade det som så att Sigge Godin är litet grand på reträtt. Han sade att vi måste locka ut tandläkare till landsbygden. Fundera på det ett litet slag till, så kommer ni rätt. Jag tror att det är ytterst farligt att avskaffa den styrning som nu finns. Den måste finnas.
Herr talman! Jag vill bara än en gång tala om för också med tanke på exakt de siffror som Börje Nilsson redovisade här -- har visat att det alltså är sämre tillgång på tandläkare i exempelvis skogslänen. Det vill vi komma ifrån. Exakt det jag har bekrivit nu här har jag tagit upp i debatt efter debatt tidigare. Folkpartiet och de andra borgerliga partierna är inte på reträtt. Vi har samma uppfattning i dag som vi har haft tidigare. Vi har försökt påverka er gång efter annan och påpekat olika siffror som visar att systemet inte fungerar, varför vi måste göra någonting åt det. Men ni har inte velat lyssna, ni har över huvud taget inte velat ge exempelvis privattandläkare möjlighet till ett antal varierande försök. Försöken skulle i stället ligga enbart hos folktandvården. Men då får man de svar som man vill ha. Det är en brist som jag påpekat tidigare. Trots detta ämnar vi låta denna försöksverksamhet fortgå. Sedan får vi utvärdera vad den kan ge. Men slutresultatet kommer sannolikt att bli att etableringsbegränsningen måste bort. Vi skall öppna för alla varianter, så att tandläkare kan etablera sig och välja lokalisering. Sedan kan kunden välja vilken tandläkare han vill besöka. Det skall också finnas möjlighet för barnen att gå hos samma tandläkare som föräldrarna, om föräldrarna så tycker. Det är konsumenten som skall välja, inte vi politiker.
Herr talman! Jag har en känsla av att vi pratar förbi varandra, och det är synd i en sådan här debatt. Det är ändå så, Sigge Godin, att införandet av fri etablering innebär att ännu fler tandläkare etablerar sig i storstadsregionerna. Det måste finnas en styrning, för annars förvärras problemen ännu mer -- det är helt klart. Därför är försöksverksamheten oerhört viktig. Jag hoppas att den borgerliga regeringen ändå fortsätter den, för den skall ge svar på frågan om möjligheten att gå ännu längre i styrning för att vi inte skall få en överetablering och överkonsumtion av tandvård i storstadsregionerna. Man måste öppna möjligheterna ännu bättre för tandvård på de mindre orterna, t.ex. hemma hos Sigge Godin.

Herr talman! Får jag bara kort säga, när nu Börje Nilsson hänvisar till mitt hemlän, att jag vet att etableringsbegränsningen har gjort att det inte finns tillgång till så många tandläkare som vi behöver. Det är en brist som vi inte kan komma ifrån utan som vi måste avhjälpa. Den nya regeringen kommer att se till att frågan löses. Börje Nilsson talar om att man måste gå ännu längre i fråga om styrning. Får jag då som avslutning säga att i arbetet med att styra tandvården ytterligare kommer socialdemokraterna inte att få något stöd från de borgerliga partierna, det kan jag försäkra.

Herr talman! Jag hade tänkt begagna det här tillfället där min motion behandlas till att ställa en del frågor till utskottets talesmän. Jag kan inte se så hemskt många från socialutskottet här, så jag vet inte om det är någon idé med det. Men jag vill ändå säga att jag tycker att det är anmärkningsvärt. Man hänvisar nämligen när det gäller min motion till en riksdagsbeställning som gränsar till det som jag har tagit upp i min motion. Det är alltså inte samma sak, och man har ingen åsikt i frågan över huvud taget. Jag har alltså i min motion tagit upp frågan om barnens talerätt i sociala mål. Det handlar alltså om LVU och socialtjänstlagen. Frågan har varit föremål för kontinuerlig utredning sedan 1977. Jag väckte min första motion i ärendet 1979. Man hänvisar hela tiden till fortsatt beredning av frågan. Naturligtvis skulle frågan ha lösts när vi gjorde förändringar i LVU förra hösten, men så skedde inte. Utskottet tyckte då att man fortfarande skulle avvakta regeringens bedömning av förslagen från utredningen om barnens rätt. Jag väckte sedan ytterligare en motion under den allmänna motionstiden i år. Utskottet avfärdade motionen med att man inte bör föregripa regeringens kommande åtgärder i denna fråga. Utskottet hänvisade till det uppdrag som regeringen har fått med anledning av ett förslag från lagutskottet, som gäller mål om vårdnad och umgänge. Jag hade tänkt att fråga om inte utskottet hade någon åsikt i denna fråga. Det hade varit bra om man i betänkandet hade beskrivit vad som har hänt på det här området. Detta ärende har alltså varit föremål för kontinuerlig beredning sedan 1977. Även om regeringen har ett uppdrag i en angränsande fråga, tycker jag inte att det fritar vare sig socialutskottet eller riksdagen från ansvar. Jag måste uttrycka min besvikelse över denna hantering.

Herr talman! Riksdagen har i flera olika sammanhang haft anledning att diskutera och besluta om olika frågor som rör avfallshanteringen. Vi i vårt land producerar årligen 55 miljoner ton avfall -- med avfall avses då restprodukter som det inte finns något intresse av att återanvända, utan som på något sätt måste sluthanteras, deponeras eller förbrännas. Av dessa 55 miljoner ton avfall är den största delen, 46 miljoner ton, s.k. miljoner ton består av slam från reningsverk. Den minsta definierade delen är det miljöfarliga avfallet som utgör 500 000 ton och som den här debatten, om det nu blir någon, -- jag tycks vara tämligen ensam deltagare än så länge -- och det här betänkandet handlar om. Dessa siffror måste tas med stor reservation, eftersom de är mer än tio år gamla. Det verkligt beklagliga och en av anledningarna till att vi från vänsterpartiet har yrkat avslag på förslagen i den här propositionen är att kontrollen över avfallsströmmarna i vårt land är så dålig. Det gäller avfallet som helhet och i synnerhet det miljöfarliga avfallet. Det finns alltså beräkningar som visar att av 500 000 ton miljöfarligt avfall kan det vara så mycket som 100 000 ton som på något sätt försvinner i hanteringen och som man inte vet vart det tar vägen. När man ser på de behandlingsanläggningar som finns -- varav SAKAB är en -- visar det sig att mängderna miljöfarligt avfall som kommer in för hantering under senare tid har minskat. Man kan naturligtvis tycka att det är glädjande, vilket det också är om det betyder att det miljöfarliga avfallet minskar i verkligheten. Så länge kontrollen över avfallsströmmarna är dålig, finns det alltid en risk för att denna minskning i själva verket betyder att det miljöfarliga avfallet försvinner någon annanstans. Det behöver inte alltid försvinna på ett sämre sätt, men den risken finns. Vi i vänsterpartiet menar att när man nu i propositionen föreslår ett utökat samarbete mellan Sverige och Norge med syfte att bygga ytterligare en behandlingsanläggning i Norge för miljöfarligt avfall, borde man -- innan man kommit så långt som till ett avtal mellan två parter -- ha haft en betydligt klarare bild över hur det framtida behovet när det gäller miljöfarligt avfall faktiskt kommer att se ut. Det borde ha funnits en analys av hur avfallsflödena i dag ser ut. Det borde också ha förts en diskussion om hur man skall hantera prissättningsproblematiken. Det är naturligtvis mycket dyrt att hantera miljöfarligt avfall, och det skall ju vara dyrt. Det är en princip som vi över alla partigränser är överens om, nämligen att förorenaren skall betala, ''polluter pays-principle''. Det betyder att man skall betala för att det miljöfarliga avfallet hanteras. Å andra sidan finns den uppenbara risken att man, om kostnaderna för omhändertagandet blir för höga, inte kan vara riktigt säker på att allt miljöfarligt avfall tas om hand, utan det kan ta andra vägar som betingar lägre kostnader för den som vill bli av med avfallet. Vi anser att det inte är bra att sluta ett avtal i det uppenbara syftet att bygga en ny behandlingsanläggning för miljöfarligt avfall när kunskapen om det framtida behovet är så bristfällig. Visserligen sägs det i den socialdemokratiska regeringens proposition, vilket också utskottet understryker i sitt betänkande, att den gemensamma inställningen naturligtvis är att avfallsflödena skall minimeras. Det är en bra princip som vi alla ställer oss bakom, men man måste också fundera litet grand över om de handlingar som man i praktiken utför ligger väl i linje med den principen. Vi från vänsterpartiet menar att det inte är alldeles säkert att byggandet av en ny anläggning verkligen leder till att man med all kraft kommer att arbeta för att minimera underlaget för förbränningsanläggningarna. Vi inser också att om man skall ha anläggningar, kan det vara mycket bra att de så att säga sinsemellan kan byta avfall, dvs. att SAKAB hanterar det som man är bra på att hantera och att en eventuell ny anläggning hanterar andra typer av avfall. Man kan dock inte bortse ifrån att det miljöfarliga avfallet måste transporteras långa sträckor, och det kan utgöra ett mycket stort problem. Detta kan ge lika negativa miljöeffekter som hanteringen i sig medför. Det finns naturligtvis en risk för att ju mer man bygger ett system som förutsätter transport av miljöfarligt avfall långa sträckor, desto större är risken att någonting kan hända under transporten. Dessutom använder man vid SAKAB framför allt förbränning, för det är den metod man har -- förbränning och så effektiv rening av rökgaserna som kan åstadkommas -- för att ta hand om avfallet. Samtidigt utvecklas inom nya branscher olika metoder för att separera det miljöfarliga avfallet för att man skall få fraktioner, dvs. delar, av avfallet som kan återanvändas. Sett i ett ekologiskt perspektiv måste det naturligtvis vara bättre om man kan gå fram den vägen och hitta nya behandlingsmetoder när det gäller det miljöfarliga avfallet som möjliggör en större grad av återvinning och en mindre grad av förbränning -- helst bör vi ju helt komma bort ifrån förbränning av det miljöfarliga avfallet. Att nu bygga fast sig i en struktur där man använder en teknik som redan är föråldrad kommer inte heller att gynna den nya och mer miljövänliga utvecklingen. Det är också ett av skälen till att vi i vänsterpartiet har sagt nej till förslaget om att etablera ett fast samarbete mellan Sverige och Norge när det gäller att behandla miljöfarligt avfall. En annan princip som vi alla är överens om är att man inte skall exportera miljöfarligt avfall till länder som av ekonomiska skäl tvingas att ta emot andra länders avfall för att tjäna pengar på avfallshantering, samtidigt som dessa länder inte kan garantera att avfallet tas om hand på ett tillfredsställande sätt. Vi har i Sverige dåliga erfarenheter av hur tidigare export av miljöfarligt avfall har fungerat. Vi har inte haft tillräcklig kontroll över hur de mottagande ländernas hanteringsanläggningar har sett ut. Någon risk av den karaktären föreligger naturligtvis inte vid samarbetet med Norge, men den principiella inställningen att miljöfarligt avfall i första hand skall hanteras i det land där det uppkommer är viktig att markera och hålla fast vid. Också vid SAKAB, där samhället ännu så länge är den dominerande ägaren, har man varit kritisk till att i det här osäkra läget gå vidare och fullfölja detta avtal med Norge. Man har velat att Sverige skall vänta med att sluta ett avtal. En utredning är nämligen tillsatt som skall se över just strömmarna av miljöfarligt avfall och som skall lämna förslag till hur avfallet i framtiden skall hanteras. Vi i vänsterpartiet tycker att det är väldigt märkligt att man, när man har tillsatt en utredning som vid årsskiftet 1991/92 skall avge sitt förslag, oavsett utredningens resultat går från ord till handling och fattar ett beslut av den här typen. Man kunde mycket väl ha väntat under dessa månader på utredningens resultat. Herr talman! För vänsterpartiets räkning vill jag därför yrka avslag på hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 3 och bifall till den särskilda meningsyttring som är fogad till detta betänkande och som vänsterpartiet står bakom.

Herr talman! Jag förstår att Ingvar Eriksson gärna hade sett att ett enhälligt utskott hade stått bakom betänkandet. Det är naturligtvis obekvämt att ha företrädare för partier i utskottet som inte så enkelt sluter upp kring denna linje utan hävdar egna och andra uppfattningar. Jag tror att den nya regeringen får lov att vänja sig vid att miljö .

Herr talman! Jag vet att jag begår ett etikettsbrott, och konvenansen kräver att jag skall sitta tyst. Men jag tänkte ändå göra ett försök att bryta mönstret. Betänkandet från bostadsutskottet tar upp viktiga frågor om Sveriges regionala indelning. Utskottet väljer att avstyrka alla motioner och hänvisa till pågående utredningar. Det är kanske så man skall göra. Jag tror att frågorna om Sveriges framtida regionala organisation kommer att bli en av 1990-talets absolut viktigaste frågor -- både med tanke på behoven av ökad demokrati, större effektivitet i beslutsfattandet och regionernas betydelse i det nya Europa. De utredningar som nu pågår i frågorna är enligt min mening inte tillräckligt långtgående. Mer radikala grepp måste tas. Sverige kan rimligen inte längre bestå av 24 olika regioner. Vi behöver större och slagkraftigare regioner med direkt valda regionparlament i någon form. I Skåne är vi på gång med ett gemensamt Skåne, ett mer sammanhållet och samlat landskap. Vi får se hur långt vi kan komma och hur fort det kan gå. Liknande tankegångar finns på andra håll i vårt land. Det behandlas också i några av dessa motioner. Herr talman! Min förhoppning är att riksdagen och regeringen nu är beredda att visa större framsynhet och djärvhet när det gäller förnyelse av det regionala självstyret i vårt land än den gamla regeringen. Vi får inte återigen hamna i ett tröstlöst utredande år efter år. Avslutningsvis kan konstateras, vilket också görs i betänkandet, att Sverige har haft en praktiskt taget oförändrad länsindelning i 200 år. Det är på tiden att vi i denna församling nu intresserar oss mer för dessa frågor och vågar ta i dem. Dessutom måste debatten föras ut i landet. Nu är tid att handla, herr talman. Undervisad om hur man agerar i en sådan här situation, har jag inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att stärka konkurrensen på bensinmarknaden. Bakgrunden till frågan är ett fall där näringsfrihetsombudsmannen prövat misstankar om prissamarbete i bensinbranschen. miljarder kronor exkl. skatt, och det är åtta företag som svarar för ca 95 % av landets leveranser av motorbensin och dieselbrännolja till återförsäljare och konsumenter. Marknaden domineras sålunda av ett mindre antal grossister med mycket homogena produkter och möjligheter att anpassa sina åtgärder efter den effekt som dessa kan ha på konkurrenternas handlande. Det föreligger en tydlig oligopolställning. En oligopolistisk marknad kännetecknas vanligtvis av en liten priskonkurrens. När det förekommer priskonkurrens är det ofta på lokala marknader och under korta perioder. En utebliven priskonkurrens kan vara en indikation på horisontell prissamverkan, men det kan även bero på att företagen väljer att konkurrera med andra medel än priset t.ex. service, rabatter och reklam. Jag delar Sten Anderssons uppfattning att det är angeläget att påståenden om prissamarbete och annan kartellbildning måste kunna utredas ordentligt och tas fram i ljuset. Om det finns fog för påståendena skall det påtalade förfarandet självfallet prövas enligt gällande lagstiftning. Konkurrenssituationen på bensin och oljemarknaden följs noga av såväl NO som statens pris och konkurrensverk . SPK konstaterar att branschen de senaste tio åren präglats av en relativt svag lönsamhetsutveckling och sjunkande marginaler. Förväntningar på skärpta miljökrav, och därmed sammanhängande investeringsbehov, kan ses som en förklaring till att det under senare år har skett en höjning av försäljningsmarginalerna bl.a. för bensin och eldningsolja. SPK visar även att konkurrenssituationen på den svenska bensin och oljemarknaden inte nämnvärt skiljer sig från den internationella konkurrenssituationen. De internationella prisförändringarna får som regel snabbt genomslag på de svenska bensinpriserna. NO har, som Sten Andersson även konstaterar, under hösten uppmärksammat bensinbolagens agerande och utrett påståenden om prissamverkan. NO har emellertid hittills inte funnit skäl att gå vidare i ärendet. Som näringsminister kan jag medverka till att med generella åtgärder stimulera näringsfriheten och främja en effektiv konkurrens. Detta inbegriper bl.a. en effektiv lagstiftning och en effektiv myndighetsorganisation. Som framgått av regeringsförklaringen den 4 oktober 1991 och de förslag som sedan dess förelagts riksdagen har åtgärder för ökad konkurrens och tillväxt hög prioritet i regeringens politik för att återupprätta Sverige som en konkurrenskraftig handels och industrination. För att kunna upprätthålla en långsiktigt effektiv konkurrens behövs i en modern marknadsekonomi kraftfulla instrument för att undanröja hot och hinder mot en effektiv konkurrens. Teori och empiri lär oss att konkurrensen ständigt är hotad. Därför behövs en effektiv konkurrenslagstiftning och en effektiv bevakning av att lagstiftningen följs. Det är regeringens avsikt att ett förslag till skärpt konkurrenslag skall föreläggas vårriksdagen. Detta förslag kommer att avse konkurrensbegränsningar med verkan på den svenska marknaden. Härtill kommer att EGs konkurrensregler, om riksdagen godkänner EES avtalet, fr.o.m. den 1 januari 1993 de facto blir gällande rätt även i Sverige. Jag är inte beredd att för närvarande gå in närmare på detaljerna i ett förslag till ny svensk konkurrenslagstiftning. Konkurrenskommitténs förslag har nyligen remissbehandlats, och ett beredningsarbete pågår. I kommitténs förslag finns några huvudpunkter som det är av intresse att särskilt belysa i det här sammanhanget. En ny lag bör enligt konkurrenskommittén ha ett större inslag av direkta förbud mot konkurrensbegränsande samarbete, däribland horisontell prissamverkan. Lagen skulle därmed kunna få en större allmänpreventiv verkan, och överträdelse av ett förbud skulle normalt leda till en omedelbar påföljd. I dagens system ger ett beslut av NO eller ytterst marknadsdomstolen närmast en vägledning för framtiden. Det kan i detta sammanhang konstateras att man inom EG ser strängt på överträdelser av förbudet mot prissamverkan i Romfördragets artikel 85. Sanktionssystemet bör enligt konkurrenskommittén effektiviseras, så att en ekonomiskt kännbar påföljd drabbar företag i sådana fall där förbuden överträtts. Kommittén anser också att en ny lag bör ge ökade möjligheter för konkurrensmyndigheten att tillgripa tvångsmedel för närmare undersökningar och att ta in uppgifter och material som kan styrka en överträdelse av lagen. Det senare kan ha särskilt intresse för utredning av den typ av ärenden som Sten Andersson nämner. I regeringens proposition om en ny småföretagspolitik som förelades riksdagen den 8 november 1991 har regeringen aviserat att uppgifter från nuvarande SPK och NO skall föras samman i en ny organisation. En ny myndighetsorganisation är enligt min uppfattning ytterligare ett viktigt inslag i en effektivare konkurrensbevakning.

Herr talman! Jag tackar för svaret som jag tycker är i huvudsak positivt. Vi i Sverige har numera en ofta förekommande och intensiv debatt om bristen på konkurrens inom områden där vi människor alltid måste verka. Inom byggbranschen kan vi när det gäller varje stort bygge överallt i landet se att ett par tre stora byggföretag går samman och bildar konsortier. Det hävdas att det beror på att man vill fördela riskerna jämnt. Det är möjligt att det är ett skäl. Men jag är helt övertygad om att sådana konsortiebildningar inte bidrar på det bästa sätt till att t.ex. hålla hyrorna nere. På samma sätt förhåller det sig inom livsmedelsbranschen. Ett par tre företag dominerar branschen. Effekten därav är, enligt många experter, att vi i Sverige har de kanske högsta matpriserna i hela Europa. Sedan kommer jag in på det som är aktuellt i dag, nämligen detta med bristen på konkurrens inom den svenska bensin och oljenäringen. Som varm anhängare av marknadsekonomin inser jag att privata företag i stort sett är det enda som gäller. Men när privata företag kan misstänkas för att bilda karteller ställer jag mig på den sida där många i dag står. Jag hävdar alltså att nuvarande situation inte är bra från konsumenternas synpunkt. Förvisso har jag inte några konkreta bevis. Således kan jag inte lägga fram material som kanske skulle kunna vara avgörande inför en domstol. Men till 99,99 % pekar allt på att det inom bensinoch oljebranschen finns en omfattande kartellverksamhet, som innebär att vi i dag har onödigt höga bensin och oljepriser. Till sist, och ytterst, drabbas konsumenten. Motormännens riksförbund har anmält detta förfarande till näringsombudsmannen, som har tagit upp frågan och kontrollerat olika uppgifter. Men, precis som det står i dagens svar från statsrådet, näringsombudsmannen hade inte någon möjlighet att ingripa. Varför? Jo, visst fanns det människor som mellan skål och vägg vågade tala om att här förekom mycket stora tveksamheter. Men när NO begärde att dessa människor skulle underteckna anmälningarna med sina namn eller när TVs Rapport begärde att de på en så att säga skuggig bild skulle tala om vad de visste drog de sig ur. Det kan jag ha viss förståelse för. De senaste dagarna har synnerligen graverande uppgifter lämnats i flera tidningar. Man har gett exempel på en bristande konkurrens. I dag kan det noteras att det inte förekommer några priskrig. Lokalt vågar man inte börja med sådana, därför att alla sådana åtgärder skall styras centralt. För en tid sedan sänkte ett företag priset på bensin med 20 öre per liter. Men man vågade inte annonsera om det på den stora skylt som fanns vid bensinmacken. Det var bara på bensinpumpen som man kunde läsa om prissänkningen. En annan sak som gör att man kan ifrågasätta om det finns någon konkurrens på det här området är det som man har kunnat läsa om på olika ställen. Jag tänker då på sådant som en tiger i tanken, Betula 50 och Stimula 500. Men om man tankar t.ex. på en Shellmack och upptäcker att en OK-bil pumpar ner bensin i den här mackens tankar behövs det inte någon större intelligens för att man skall begripa att det kanske trots allt är samma bensin det handlar om. Även här i Sverige är priserna förhållandevis höga, skatter undantagna, jämfört med vad som gäller i andra länder i Europa. Det är också en indikation på att det kanske inte är som det borde vara när det gäller konkurrensen på detta område. Statsrådet säger, och jag kan inte låta bli att le när jag tänker på det, att den svenska marknaden snabbt anpassar sig till internationella förändringar. Vi bilister märker mycket väl att priset vid bensinmackarna höjs dagen efter det att oljepriset höjts i Rotterdam. Men när priset sänks i samma stad är snabbheten inte lika utvecklad, utan det dröjer en tid innan prissänkningen slår igenom. Åtminstone någon konsekvens vore bra. Oljebolagens resultat var enorma 1989 jämfört med 1988. Många företag gick med vinst, och det handlade då om hundratals miljoner. Detta skall jämföras med den förlust man hade året innan. Här avlämnat svar är inte riktigt korrekt. Det sägs ju där att det har varit dålig lönsamhet i detta sammanhang. Till sist, herr talman, vill jag bara säga följande. Det finns mycket att säga. Tyvärr är taletiden alltför kort. Jag vill dock ställa en fråga till statsrådet. Tack och lov kommer statsrådet att föreslå en ny konkurrenslagstiftning. Min fråga är då: Kommer det att innebära effektiva sanktioner? Ett företag kan ju ha 1 miljard i omsättning. Om det här företaget tilldöms böter om 10 000 eller 20 000 kr. är det inget speciellt för företaget. Jag förväntar mig därför en lagstiftning som innebär att man verkligen kan vidta kraftiga åtgärder, så att vi i Sverige får en konkurrenssituation även inom bensin och oljehandeln, till konsumenternas fromma.

Herr talman! Jag tackar för det mycket positiva kompletterande svar som statsrådet har gett här i dag. Orsaken till att jag ännu en gång har begärt ordet är att tiden var alltför knapp nyss. Jag vill till protokollet läsa in vilka siffror det handlar om och tala om varför man kan misstänka att det här finns en klar och uppenbar kartellsituation. 1989 en vinst om 315 milj.kr., detta jämfört med en förlust om 40 milj.kr. året innan. Finansdirektören säger: Detta är det bästa resultat vi har uppnått under de senaste 25 åren. Svenska Statoil säger att man år 1989 hade det näst bästa resultat som man någonsin upplevt här i Sverige. 483 milj.kr. Allting är förvisso relativt. Efter att ha talat med experter konstaterar jag att det rör sig om mycket bra vinstsiffror. Det finns anledning att tro att en del av de här siffrorna beror på det faktum att det här finns ett klart och uppenbart prissamarbete. Det kan inte vara rimligt att åtta tio stora bensinföretag samma dag kan höja priset på bensin med 5 öre per liter för att 14 dagar senare unisont, samstämmigt, bestämma att priset skall sänkas med 3 öre. Jag tror att den måste vara mycket naiv, och framför allt mycket blåögd, som tror att detta är resultatet av en fri konkurrens på en öppen marknad. Jag hoppas att den nya konkurrenslagstiftning som statsrådet har aviserat här i dag och som han på ett förtjänstfullt sätt har gjort reklam för skall verka i riktning mot att vi som konsumenter såväl när det gäller bensinen som när det gäller byggmarknaden och livsmedlen får en marknad där aktörererna kan spela ärligt, med öppna kort, till konsumenternas fromma.

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig bl.a. om jag är beredd att låta ge de regionala utvecklingsfonderna ekonomiska resurser för fortsatt lokal långivningsverksamhet. 1991/92:51). Propositionen innehåller en rad förslag som bl.a. syftar till en effektivare riskkapitalmarknad för småföretagen. Bakgrunden är att dessa företags tillgång på riskkapital behöver öka väsentligt. Inriktningen av förslagen är att en effektiv riskkapitalförsörjning utan direkt statlig inblandning successivt bör byggas upp. Exempelvis tas förmögenhetsskatten på arbetande kapital bort. Det gör att många företag får bättre förutsättningar att bygga upp det egna kapitalet, vilket också ökar möjligheterna att få lån. Det är även av stor vikt att belysa hur främst teknik och innovationsföretag kan främjas genom förändringar i skattesystemet. I finansdepartementet bereds för närvarande frågan om den framtida börshandeln med aktier. Regeringen har för avsikt att i samband därmed pröva frågan om förbättrade möjligheter till en allmän handel med småföretagsaktier. Regeringen avser inte att avskaffa utvecklingsfondernas nuvarande former av lån intill dess denna del av småföretagens riskkapitalförsörjning på ett tillfredsställande sätt har ersatts av andra former av riskkapital. Som redovisats i regeringens proposition om en ny småföretagspolitik övervägs olika former för kapitalförsörjning. Dit hör bl.a. någon form av lån liknande de tyska s.k. egenkapitallånen, EKH lånen, liksom skattestimulanser för privat riskkapital i teknik och innovationsföretag. Svaret på Agne Hanssons fråga är alltså att utvecklingsfonderna nu kommer att få bedriva utlåningsverksamhet utifrån ett mindre kapital och att regeringen på andra sätt kommer att främja riskkapitalförsörjningen för småföretag. Jag vill vidare framhålla att utvecklingsfonderna även i fortsättningen kommer att ha viktiga uppgifter när det gäller att främja småföretagens utveckling genom rådgivning, utbildning m.m.

Herr talman! I småföretagarpropositionen betonas att det är nyföretagandet som måste bli ekonomins spjutspets mot framtiden. Det är i småföretagen som de nya möjligheterna finns. Där skall de nya arbetena fram. I den andan har då en serie åtgärder föreslagits eller antytts i regeringens småföretagarproposition. Ny Demokrati sympatiserar med propositionens anda, men vi tycker att det saknas en del inslag som inte heller tidigare talare har varit inne på. Litet mer konkreta idéer och förslag skulle främja småföretagsamheten. I svaret till interpellanten talar näringsministern om en rad förslag för att åstadkomma en riskvilligare inställning till kapitalförsörjningen, något som här har diskuterats. Med anknytning till detta vill jag ställa några raka frågor, t.ex. om möjligheten att medge avdrag i den privata deklarationen för satsning i det egna fåmansbolaget. Finns det med någon liknande lösning i utredningens förslag? Om inte, skulle näringsministern kunna medverka till en diskussion om en sådan lösning, speciellt inom tjänste och servicesektorn? Det vore nog en vettig åtgärd. En annan fråga gäller hur näringsministern ställer sig till möjligheten för småföretagen att kvitta inkomst av tjänst mot underskott i näringsverksamheten. En annan rak fråga är denna: Kommer även möjligheten till en s.k. nuvärdesavskrivning att tillgodoses i regeringens förslag? Det var några korta, raka frågor med anknytning till lösningar beträffande riskvilligt kapital när det gäller småföretagarna.

Herr talman! Först vill jag säga att vår syn på riskkapitalförsörjningen är att den i så stor utsträckning som möjligt skall ske på kommersiella villkor. Den tidigare regeringen har beskattat riskkapitalförsörjningen och de små företagen hårdare än någon annan del. Vi har förmodligen haft de hårdast beskattade småföretagen i västvärlden, samtidigt som den gamla regeringen via löntagarfondsmedel och riskkapitalföretag, statliga sådana, skulle gå in med ägande i samma hårt beskattade småföretag. Det var en klart socialistisk ambition som vi inte vill fortsätta. Vi har en mycket positiv syn när det gäller småföretagen. Och det åtgärdsbatteri som vi har föreslagit ligger i mycket nära linje med de förslag som småföretagarnas organisationer har lagt fram och som de tre borgerliga partierna tidigare har stött. Tanken med de s.k. egenkapitallånen, EKH-lånen, är ju att de är en form av statliga garantier till affärsbanker, och det ställs vissa krav på de nya företagen, som på det sättet har möjligheter att utan formella säkerheter få det riskkapital som de behöver på förmånliga villkor. Man ställer en del krav på företagen när det gäller budgetar och affärsplaner, och företagen blir självutbildande, och företagaren får ett bollplank, i detta fall hos utvecklingsfonderna, vilket jag tror är utomordentligt angeläget för att småföretagen skall utvecklas. Min avsikt är självfallet att EKH-lånen eller något liknande system skall kunna införas i Sverige och att man sakta men säkert fasar in dem samtidigt som de avlöser gamla system för att öka riskkapitalförsörjningen till småföretagen. Jag vill faktiskt peka på att de indragningar som har gjorts och görs från utvecklingsfonderna är beslutade av en annan majoritet i denna kammare och att det i denna proposition i stället talas om att man skall släppa hela kapitalet från den stiftelse som småföretagarfonden är, alltså en del av löntagarfondssystemet, till dessa riskkapitalföretag, som skall knytas till universiteten och därmed kunna komma småföretagen till del. Jag vill också peka på att utvecklingsfonder eller EKH-lån aldrig kan vara det enda som klarar småföretagens riskkapitalförsörjning. Totalt sett disponerar banksystemet ungefär 1 000 miljarder kronor i lånekapital, i lånekapacitet. Utvecklingsfonden har ungefär 1 miljard kronor. Man måste alltså i de stora banksystemen få ned behandlingstiderna när det gäller låneansökningarna som i dag är på tok för långa. Det är där man måste få grunden till en fungerande riskkapitalmarknad. Sedan är det helt naturligt att vi måste se till att skapa någon form av villkorslån som man har överallt i hela västvärlden, som stimulerar riskföretag och nyföretagande och som är en form av det som Bengt Dalström var inne på, nämligen en form av avdrag i syfte att pengar skall satsas i riskfyllda småföretag. Regeringen har högt prioriterat framtagandet av ett förslag för att få fram detta nya kunnande och denna nya riskkapitalkälla. Detta kapital kommer många gånger från entreprenörer som har sålt av sina företag och som är beredda att satsa i nya och som dessutom vill tillföra sitt kunnande, vilket jag tror är mycket viktigt. Vi kommer också att återkomma med förslag om någon form av lokal aktiehandel, som jag tror är viktigt för att stimulera riskkapitalförsörjningen i småföretagen över hela landet, för att de skall få den volym som är nödvändig. Till Rolf L Nilson vill jag säga att det naturligtvis är intressant när vänsterpartiet nu börjar tala om riskkapital för småföretagen. Men jag vill faktiskt klart säga att det enligt vår uppfattning är entreprenörerna, de som skall driva företagen, som skall ha kontrollen över företagen. Företagen skall inte finansieras med löntagarfondsmedel, utan det måste vara ordinarie riskkapital, så att ägarna har kontroll över sina företag och så att företagarandan kommer fram. Detta tillgodoser inte ert socialistiska förslag. Vi tror inte på statliga, regionala investmentbolag som det främsta numret, utan vi tror i stället på en form av privatiserad riskkapitalförsörjning kompletterad med någon form av statligt stödd kreditgivning till de minsta företagen, de nya företagen, som man kombinerar med en form av bollplank och därmed en form av utbildning. Vi är alltså beredda att pröva villkorslån av den typen eller liknande som jag tror att Bengt Dalström menade. Vi kommer dock inte att omedelbart lägga fram några förslag till nyvärdesavskrivningar. Och frågan om kvittning av tjänst mot andra näringskällor prövas för närvarande i finansdepartementet. Men i och med att detta inte ligger under mitt departement, vill jag inte närmare gå in på denna diskussion. Vi har satt upp en hög målsättning för att öka tillväxten och för att öka produktiviteten i landet. Regeringen har i sitt arbete prioriterat de små företagen högst för att kunna nå dessa mål. Vi kommer att göra allt vi kan för att småföretagen skall få de resurser som behövs. Men det måste ske på marknadsekonomisk grund.

Herr talman! Jag tror att småföretagarpolitiken och framför allt problemen med riskkapitalförsörjningen är ett alldeles utmärkt område för politiskt samförstånd. Det har deklarerats från samtliga partier i riksdagen att man är bekymrad över situationen och att man vill göra konstruktiva insatser för att lösa de små företagens problem och hjälpa dem att få tillgång till riskkapital.

Jag vill påpeka -- jag tycker knappast att det skulle behövas -- att det väl knappast finns någon i riksdagen, eller något svenskt parti, som vill att staten skall ta över de små och medelstora företagen, dvs. företag med upp till ca 20 anställda. Det statliga engagemanget är inte ett självändamål, utan det skall snarare ses som ett ansvarstagande på det här området när de privata finansiärerna uppenbarligen inte har varit intresserade. Jag tycker att man skall ta fasta på öppningen som finns i de regionala riskkapitalbolagen och markeringen att det här skall in privatkapital. Det är alldeles utmärkt om det statliga engagemanget inte längre behövs. Då kan staten använda pengarna till andra sektorer, annan verksamhet, eller eventuellt till skattesänkningar i stället för att satsa på något där finansieringen fungerar av sig självt. Det är därför viktigt att bygga vidare på det som har visat sig fungera väl och inte använda sig av ideologiska skygglappar i ivern att markera att något nytt har skett. Möjligheterna skall tas till vara, och man skall inte sprida oro.

Herr talman! Näringsminister Per Westerberg får gärna bolla med argument om att det vi socialdemokrater har hållit på med har sin utgångspunkt i socialistiska ambitioner. Per Westerberg vet att så inte är fallet. Jag sade tidigare att den socialdemokratiska politiken bygger på, och har byggt på, en fungerande marknadsekonomi. Men den marknadsekonomin har som ett incitament också en väl fungerande statlig verksamhet. Jag har alltså talat om en blandekonomi. Jag skäms inte för den blandekonomin. Det har visat sig att de åtgärder som vidtogs under 80-talet och som var expansiva, tillkom därför att de privata aktörerna inte ställde upp på de villkor som behövs för att kunna utveckla småföretag och medelstora företag i regioner och orter där sysselsättning och utveckling var viktig. Annars hade det varit hur lätt som helst för bankerna i det här landet att ställa upp med pengar. Men de sökte sig andra vägar. Så var verkligheten, näringsministern. Det går inte att trolla med skattelättnader. Det måste till instrument som styr utvecklingen i en riktning som är bra för samhället och för företagen. Låt mig ta en verksamhet som det talas mycket om i moderata samlingspartiet och även i de andra borgerliga partierna. Det gäller privatiseringen av den offentliga sektorn. Där skall ske en omfattande privatisering. Det skall leda till att man ökar konkurrensen. Det är kanske bra med ökad konkurrens inom tjänstesektorn. Men låt oss anta att ett antal barnstugor skall privatiseras och att personalen i barnstugorna skall köpa över fastigheter och inkråmet i dem. De måste då ut på kapitalmarknaden och låna pengar för att kunna göra köpet, men det är en marknad som faktiskt inte fungerar. Riskkapitalet existerar inte. Per Westerberg tror väl inte att kommuner skänker bort sådana tillgångar? Eller skall de överlåta dem till en billigare penning eftersom man inte får riskkapitalet? Som jag ser det krävs det att samhället tar ett ansvar för att utveckla en bra verksamhet när det gäller både industripolitiken och den tjänstesektor som vi ser i framtiden.

Herr talman! Jag tycker att Rolf L Nilsons senaste anförande är mycket belysande. Det är fördelningspolitiken som står i centrum för vänsterpartiet. Vi har den motsatta uppfattningen. Sverige tål inte ett utomordentligt stort utflöde av riskkapital till utlandet, så att vi inte får fram tillräckligt med riskkapital inom landet. Vi måste ha en konkurrenskraftig beskattning av riskkapitalet inom landet. Det är här det skall göra nytta, skapa nya arbetstillfällen och effektiva företag, inte nere på kontinenten, även om syftena även där kan vara vällovliga. Det är därför vi vill skapa konkurrenskraftig beskattning av småföretagen. Det Rolf L Nilson m.fl. har varit inne på, som vi har debatterat så många gånger i kammaren, är det höga skattetryck som har skapats. Vi har lagt fram förslag om införande av en ny typ av lån, liknande EKH-lånen. Det systemet har visat sig vara mycket framgångsrikt utomlands. Det skulle kunna avlösa det system som vi har i dag, steg för steg. Vi aviserar förslag om införande av en form av villkorslån, som har lett till att teknikintensiva småföretag och innovativa företag kommit fram utomlands. Vi kommer även att göra en lång rad förändringar på arbetsrättens område, allt i syfte att stärka de små företagens konkurrenskraft. Utvecklingsfonderna har utan tvivel en betydande funktion att fylla i framtiden. Det är inget tvivel om det. Men de skall fungera som bollplank vid nyetablering och utveckling av de minsta företagen och med tanke på den nya låneform vi avser att införa stegvis. Men, herr talman, den helt dominerande delen av riskkapitalmarknaden är det ordinarie banksystemet. Det är där vi måste lösa problemen. Vi kommer att följa utvecklingen där under de närmaste månaderna med mycket stor uppmärksamhet.

Fru talman! Oskar Lindkvist har frågat mig om vilka motiv som ligger bakom förslaget att avveckla bostadsdepartementet. Jag ber Oskar Lindkvist om ursäkt för att jag inte har haft möjlighet att besvara interpellationen förrän nu. Å andra sidan är det vid denna tidpunkt som förändringarna börjar träda i kraft. Det är förbehållet regeringen att organisera regeringskansliet så att arbetet kan bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det är ytterst statsministern som beslutar om statsrådens ansvarsområden. I samband med regeringsförklaringen anmälde jag här i kammaren vilka statsråd som skulle ingå i regeringen, samtidigt som jag aviserade de kommande förändringarna i departementsindelningen. Regeringskansliet har vid skilda tillfällen omorganiserats. De senaste större departementsförändringarna ägde rum åren 1983, inrättades miljö och energidepartementet, och vissa ärendegrupper omfördelades mellan några departement. År 1989 omfördelades en stor mängd ärendegrupper mellan departementen. År 1990, slutligen, flyttades bl.a. energipolitiken till industridepartementet, och ett miljödepartement tog över den fysiska riksplaneringen från bostadsdepartementet. Det är enligt min mening naturligt och nödvändigt att departementsorganisationen ses över från tid till annan för att anpassas till de man som utvecklingen i såväl Sverige som vår omvärld ställer. Det är mot denna bakgrund som den nu pågående departementsreformen skall ses. Avsikten är att den nya departementsorganisationen skall träda i kraft den 1 december. Den kommer att vara lokalmässigt genomförd senast den 1 februari 1992. Bland de förändringar som kommer att vidtas kan nämnas att polisfrågorna flyttar från civil till justitiedepartementet. Därmed åstadkoms bl.a. en närmare knytning mellan viktiga rättsliga frågor och ledningen för den polisiära verksamheten. Utbildningsdepartementet får i detta sammanhang ett mer renodlat ansvar för utbildningsfrågorna liksom samordningsansvaret inom regeringskansliet för forskningsfrågorna, vilket tidigare har åvilat statsrådsberedningen. Kulturfrågornas betydelse understryks genom att dessa bildar stommen i ett helt nytt departement, som också får ansvaret för media-, jämställdhets-, invandrings och flyktingpolitiken. De regionalpolitiska frågorna kan inte ses isolerade från arbetsmarknadspolitiken och flyttas därför från industridepartementet, som ombildats till ett näringsdepartement, till arbetsmarknadsdepartementet. Vissa frågor, som tidigare handlagts inom regeringskansliet, bedöms numera ha karaktären av myndighetsuppgifter, varför delar av civildepartementets verksamhet flyttats till tre stabsmyndigheter som är underställda regeringen, nämligen statskontoret, riksrevisionsverket och arbetsgivarverket. Vad angår de frågor som i dag handläggs i bostadsdepartementet, speglar självfallet den nya departementsindelningen en ny syn på bostadspolitikens roll i samhället. Till en del handlar det om förändringar som genomfördes eller förutskickades av den tidigare regeringen och som den nuvarande regeringen avser att fullfölja. Dit hör strävan att minska subventionerna och att stimulera en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Samtidigt har den nuvarande regeringen i viktiga delar signalerat en kursomläggning i bostadspolitiken. Systemet med räntelån kommer inte att träda i kraft. Subventioner till boende och byggande växlas mot lägre skatter och färre regler för att främja konkurrens och en bostadsförsörjning som motsvarar medborgarnas efterfrågan. Den detaljerade politiska styrning som varit den socialdemokratiska mark och bostadspolitikens främsta kännetecken är illa anpassad till en ny tids krav. I själva verket är det viktigt med en liberalisering av bostadsmarknaden. Det är en central del i den sanering av svensk ekonomi som är en av regeringens allra viktigaste uppgifter. En väl fungerande bostadsmarknad som pressar byggkostnaderna, och därmed boendekostnaderna, påverkar produktivitetsutvecklingen i hela ekonomin. Inte minst av detta skäl är det av stor betydelse att begränsa den politiska detaljstyrningen och att ersätta reglering med, så långt det är möjligt, generellt verkande styrmedel. Detta kommer att ge bostadspolitiken en delvis ny inriktning. Självfallet får detta konsekvenser också för regeringens arbete med frågan. Frågor som gäller byggbranschen har hittills i stora delar hanterats av bostadsdepartementet. Jag har inte sett några skäl att särskilja hanteringen av dessa frågor från frågor som rör näringslivet i övrigt. Näringslivsfrågorna bör hanteras på likartat sätt och ofta i ett sammanhang. Det är därför, enligt min mening, naturligt och logiskt att näringsdepartementet får det samlade ansvaret även för frågor som rör byggbranschen. Som bekant svarar transfereringssystemet för en mycket stor del av statsbudgetens utgifter. Det har också stor betydelse för många människors levnadsstandard och konsumtionsutrymme. Avvägningar mellan förändringar av skilda bidragssystem behöver ofta göras. Riksdagen har t.ex. vid åtskilliga tillfällen diskuterat huruvida bostadsbidragen skall ökas eller höjningar av flerbarnstilläggen skall prioriteras. Bostadsbidragen kan enligt min mening inte ses isolerade från andra bidrag till hushållen. Det är därför naturligt och logiskt att socialdepartementet får ansvar för även dessa bidrag. Riksdagen kommer under år 1992 att få ta ställning till förslag om ett nytt system för stöd till bostadsbyggande m.m. Såväl det nuvarande systemet som det som planeras träda i kraft under år 1993 måste, även om det nya systemet avses bli väsentligt klarare och enklare än nuvarande ordning, självfallet relateras till utformningen av skattesystemet i skilda hänseenden. Här har det tidigare funnits alldeles uppenbara brister. Jag har mot denna bakgrund funnit det naturligt och logiskt att dessa frågor framöver hanteras av det statsråd som i finansdepartementet är ansvarigt också för skattefrågor liksom för kredit och finansmarknadsfrågor. Även de är självklart av stor betydelse inte minst för bostadsbyggandets framtida utveckling. Eftersom planfrågorna är av stor betydelse från miljö och naturresurssynpunkt, är det naturligt att miljö och resursdepartementets ansvarsområde utvidgas också med dessa frågor. Jag är tacksam för att Oskar Lindkvist givit mig möjlighet att i detta interpellationssvar klargöra de närmare motiven bakom den förestående omorganisationen av regeringskansliet. Det är viktigt att det i riksdagen finns ett levande intresse också för den ibland detaljerade frågan om hur regeringen organiserar sitt arbete. Det är en självklarhet att regeringskansliet då och då måste förändras för att anpassas till en ny tids krav. Vi har gjort den förändring av regeringskansliet som är i överensstämmelse med den filosofi som vägleder denna regerings arbete.

Fru talman! Oskar Lindkvist har ställt en mycket viktig interpellation. Det kan tyckas konstigt att vi lägger oss i hur regeringen gör sin arbetsfördelning, men i detta fall handlar det om mycket mer än en intern arbetsfördelning i regeringen. I valrörelsen ställde Hyresgästföreningen frågor till oss alla, bl.a. om vi ville införa marknadshyror. Nej, svarade vi allihop. En del gjorde det ganska sent i debatten, och en del gjorde det inte helt villigt. Men t.o.m. moderaterna svarade till sist att de inte ville införa marknadshyror, i vart fall inte helt ut och inte riktigt än. Splittringen av bostadsfrågorna på denna mängd av departement gör att ingen i regeringen har ansvaret fullt ut för att det förs en social bostadspolitik i vårt land. De har gjorts till små marginella frågor i en rad olika ministrars arbetstyngda vardag. Ingen vill eller kan ta helhetsansvar för att alla människor skall ha rätt till en god bostad till ett rimligt pris. Det finns här en mycket klar koppling till de frågor Hyresgästföreningen ställde i valrörelsen. När ingen av oss som är förtroendevalda -- regeringen tillhör ju den kretsen -- vill ta ansvar, blir det automatiskt så att någon annan fattar besluten. Någon annan tar hand om styrningen. I detta fall är det marknadskrafterna. På det sättet inför regeringen bakvägen ett allt större inflytande för marknaden över människors boende. Den som har pengar skall ha rätt att bo, den som inte har det får klara sin bostadsfråga bäst den kan. Carl Bildt säger i svaret att liberaliseringen av bostadsmarknaden är en viktig del av saneringen av svensk ekonomi, som är en av den nya regeringens allra viktigaste uppgifter. Jag måste fråga: Ingår det i saneringen av ekonomin att öka på en redan förut, med svenska mått mätt, mycket hög arbetslöshet? Er bostadspolitik innebär ju att det blir stopp på mycket av det planerade byggandet, därför att lägenheter som har planerats blir så dyra att inga bostadsföretag vågar sätta i gång att bygga. De tror sig inte om att kunna hyra ut lägenheterna. Ingår det i saneringen av svensk ekonomi, där en konjunkturuppgång väl är en önskvärd effekt, att vi skall stå utan arbetskraft, kompetens och byggföretag som kan sätta i gång bostadsbyggandet igen när konjunkturen vänder och vi förhoppningsvis har fått ordning på ekonomin i vårt land? Det blir effekterna nu. Mängder av byggnadsarbetare, konstruktörer och arkitekter, ja många inom denna bransch, hotas av arbetslöshet. Många har redan blivit arbetslösa. Självklart söker de sig till något annat. Byggföretagen slås ut ett efter ett. När konjunkturen vänder riskerar vi att stå utan den konkurrens som marknaden så väl behöver. Vi har redan tidigare haft för liten konkurrens. Vi har märkt av det inte minst i Stockholmsregionen under en rad år, där vi har haft en överhettning. Om regeringen ser som sin viktigaste uppgift att sanera svensk ekonomi och göra det möjligt för oss att inför framtiden ha en sund ekonomi också i fråga om byggandet, skall regeringen se till att föra en politik som gör att vi kan ha ett jämnt och lagom högt bostadsbyggande. De hastiga ryck som vi tidigare haft i bostadsbyggandet har varit till nackdel på många sätt både kostnadsmässigt och för arbetskraften. Dem har vi under socialdemokratisk ledning till stor del kommit till rätta med under de senaste åren. Det har varit en av våra ambitioner att få bort ryckigheten. Nu drar ni tvärt och beslutsamt i nödbromsen när ni i stället borde ha gasat på lagom mycket för att upprätthålla bostadsbyggandet, se till att inte skapa arbetslöshet och göra det möjligt för människor att efterfråga en bostad. Jag anser att Carl Bildts svar väcker många frågor i övrigt. Menar ni verkligen allvar? De effekter som vi i dag ser på bostadsmarknaden, vilka de fackliga organisationerna, byggmästarnas organisationer och många andra bedömare är fullt eniga om, är det verkligen det ni vill uppnå?
Fru talman! Jag vill först till Oskar Lindkvist och Eva Johansson säga att jag självfallet anser att det är bra att man också i riksdagen kan föra en diskussion angående den organisation som regeringen väljer att ha i sitt arbete. Det påverkar politikens ramar och är därmed ett inte bara legitimt utan dessutom angeläget diskussionsämne. Jag har inte uppfattat att lyckan över det gamla bostadsdepartementet var alldeles odelad under den tid som det fanns. Det var ett departement som ofta kom litet vid sidan av, som inte förmådde att hävda sig och där man nog gradvis kände att det inte riktigt hade sin plats i sin moderna tid som bröt fram. Jag kan avslöja att regeringen när den vidtog den omorganisation som nu sker därför också hade mycket god hjälp av de detaljerade planer på att avskaffa bostadsdepartementet som fanns i regeringskansliet när vi flyttade in. Även andra delar av den departementsreform som vi har genomfört har inspirerats av tankar och planer som redan tidigare fanns i regeringskansliet. Det ligger en betydande logik i detta. Oskar Lindkvist har stor erfarenhet av svensk politik, inte minst av bostadspolitik. Låt mig bara notera att han har suttit i riksdagen i närmare ett decennium under vilket det inte fanns något bostadsdepartement. Det är ingen evig företeelse i svensk departementsorganisation som vi nu har avskaffat. Det är ett departement som har funnits under en tid, som inte fanns tidigare, bl.a. under närmare ett decennium då Oskar Lindkvist fanns i riksdagen, och som vi nu lägger bakom oss. Detta är en modernare organisation. Oskar Lindkvist säger att detta är illa genomtänkt, samtidigt som han säger att det är logiskt utifrån regeringens politiska utgångspunkter. Någon ståndpunkt bör väl vara den riktiga från Oskar Lindkvists utgångspunkt. Antingen är det illa genomtänkt i största allmänhet -- men då kan han inte samtidigt säga att det är logiskt och väl genomtänkt från regeringens utgångspunkt. Jag föredrar att ta fasta på den senare delen av hans argumentation. Det är väl genomtänkt från regeringens utgångspunkt. Vi har övertagit en bostadssituation där, till att börja med, en period av mycket kraftiga hyreshöjningar ligger bakom oss. Hyrorna har under de senaste tre åren höjts i storleksordningen 50 %. Detta har lett till en mycket svår situation för många människor. Vi vet dessutom att rörligheten är mycket liten, konkurrensen alltför begränsad, med den prispress uppåt som detta medför, höga kostnader och ett stort behov av bidrag för att klara kostnaderna för boendet. Detta har lett till en påtaglig brist på bra bostäder för inte minst unga och pensionärer. Detta måste vi ändra på. Hur kan detta ske samtidigt som vi befinner oss i, det är alldeles rätt, en mycket kraftig avmattning av den svenska konjunkturen? Det kan bara ske om vi börjar att pressa priserna genom att öka konkurrensen. Det synsätt som fanns hos Eva Lindkvist, att allt skall klaras genom att vi blåser upp subventionsvolymerna -- vi skall hålla byggandet uppe med stora, ökande statliga subventioner -- kommer att leda till att kostnaderna ökar. Det gäller självfallet inte bara kostnaderna för skattebetalarna, utan också kostnaderna för nyproduktionen som förr eller senare kommer att betalas av dem som bor. Minskade subventioner och ökad konkurrens ger prispress och ökad valfrihet. Det finns i grunden ingen annan väg framåt när det gäller den bostadspolitiska utvecklingen. Sedan är det alldeles rätt att vi står inför ett mycket besvärligt arbetsmarknadsläge. Vi har ärvt en situation där arbetslösheten ökar snabbare än den någonsin tidigare har gjort under de senaste decennierna. Det varnade jag för i valrörelsen. Jag har inte anledning att ta tillbaka någonting av det jag sade i valrörelsen på denna punkt. Regeringen övertar en mycket besvärlig situation. Det inträffar förvisso att byggföretag, även sådana som bygger bostäder, nu har mycket stora svårigheter. Det kan sägas vara nästa steg i krisen efter den utslagning av industriföretag som har rullat fram över landet under det senaste året. Vi har inte haft möjlighet att gå in och rädda varje industriföretag via subventioner med skattebetalarnas pengar. Vi kan inte heller göra det med de företag som får svårigheter på bostads eller byggnadsmarknaden. Det är enbart genom att lägga om politiken så att vi åter får tillväxt i ekonomin som vi kan få i gång byggandet. Det refererades här litet grand till vad olika byggentreprenörer och andra hade sagt. En sak säger de alldeles entydigt: Det avgörande för hur mycket det byggs i Sverige i framtiden i form av bostäder och andra investeringar är tillväxten. I en ekonomi som inte växer kommer det heller inte att byggas. I en ekonomi som växer kommer det att byggas. Vi skall se till att det blir en ekonomi som växer, och då kommer det också att byggas.

Fru talman! Bengt Silfverstrand har ställt ett antal frågor till mig rörande regeringens strävan att omvandla några universitet och högskolor till stiftelser. Låt mig först korrigera Bengt Silfverstrands inledande historieskrivning. Påståendet att ett stort antal åtgärder på initiativ av den socialdemokratiska regeringen under senare år vidtagits ''för att öka friheten och stärka kreativiteten i det svenska högskolesystemet'' vilar på bräcklig grund. Den förnyelseprocess Bengt Silfverstrand pekar på har genomförts under galgen. Riksdagen såg sig 1987 föranlåten att genom ett tillkännagivande lägga press på regeringen att påskynda förändringar i högskolans styr och anslagssystem. De förslag från den dåvarande regeringen som Silfverstrand nu refererar till kunde behandlas av riksdagen först våren 1991. Det socialdemokratiska initiativ som har haft störst betydelse inom högskolans område rör dess värre utvecklingen av det system som vi nu strävar efter att avveckla. Linjesystem och en mångfald andra centrala regler har införts på initiativ av socialdemokratiska regeringar. Jag har, fru talman, valt att uppehålla mig något vid det historiska perspektivet, eftersom det ger en väsentlig bakgrund till tanken på icke-statliga universitet. Högre utbildning och forskning i Sverige har under efterkrigstiden blivit föremål för en minst sagt skadlig experimentverksamhet från socialdemokraternas sida. För den kritiken har socialdemokratin nu motvilligt börjat falla undan. Det är, fru talman, regeringens uppfattning att ett fritt universitet bäst gagnar såväl den nödvändiga öppenheten och vidsyntheten som kvaliteten i undervisning och forskning. Staten bör garantera den högre utbildningens och forskningens fristående ställning i förhållande till olika särintressen i samhället. Därför bör också staten vara huvudansvarig. Det är emellertid för mig viktigt att man för universiteten skall söka alternativ till den statliga myndighetsformen i ansträngningarna att stärka universitetens ställning. Bengt Silfverstrand konstaterar bl.a.: ''Universitet och högskolor har ett mycket stort samhällsansvar. Samtidigt måste samhället på olika sätt stå som garant för att självständighet och kritiskt tänkande ständigt skall kunna ha sin hemvist där.'' Så är det. Samhället och staten är emellertid inte synonyma begrepp. Samhällsgarantin blir starkast genom en mångfald institutionella lösningar. Stiftelseuniversitet kan vara en av dessa. I sin interpellation antar Bengt Silfverstrand att ökad frihet i förhållande till staten innebär ökat beroende av kommersiella intressen. Jag förstår inte det resonemanget. Låt mig emellertid innan jag kommenterar det närmaste understryka att ett konstruktivt samarbete mellan universitet och företag är riktigt och viktigt om Sverige skall kunna återta en plats i den industriella världstoppen. Tetra Pak, Gambro och andra liknande exempel är ingenting som någon har anledning att beklaga. Mig veterligt har det inte från någon tillskyndares sida förutsatts att statlig finansiering av universiteten skall ersättas med exempelvis finansiering från näringslivet. Omvandlas några universitet och högskolor till stiftelser förefaller det rimligare att anta att den ökade autonomin kommer att gälla i förhållande till alla externa intressen, inkl. stat och näringsliv. Beträffande Bengt Silfverstrands sju frågor bygger samtliga på en missuppfattning. Det finns inte nu någon modell för stiftelsebildningar från regeringens sida. Vissa grundläggande frågeställningar av juridisk och ekonomisk art bearbetas för närvarande inom regeringskansliet. Jag kan dessutom till min glädje konstatera att de signaler som regeringsförklaringen i detta avseende givit har lett till en intensiv och konstruktiv debatt inom flera universitet och högskolor. Av allt att döma kommer man från flera håll att föra fram egna förslag till hur ett stiftelseuniversitet skall kunna skapas, vilka i så fall kommer att ingå i grunden för en dialog mellan regeringen och högskolan. Regeringen har alltså ingen ambition att påtvinga universitet och högskolor en färdig stiftelsemodell. I stället är det frågan om ett erbjudande till dialog. Jag måste mot denna bakgrund svara Bengt Silfverstrand genom att förklara vad jag hoppas att ett universitet i stiftelseform skall kunna innebära för den högre utbildningen och forskningen. 1. En stimulans för internationellt konkurrenskraftiga studier och forskning inom den svenska högskolan. Jag är övertygad om att mångfald i organisatorisk form ger de bästa förutsättningarna för konkurrens och därmed för hög kvalitet. Väl fungerande, privata universitet kommer i framtiden att kunna fungera som ''riktkarlar'' för att motverka ett orättmätigt politiskt inflytande över högre utbildning och forskning. 2. Mångfalden kommer även att stärka universitetens integritet i förhållande till både stat och andra intressen. Silfverstrands interpellation andas en oro för integriteten i förhållande till främst s.k. kommersiella intressen. Ett universitet i stiftelseform bör ha sin finansiering i sådana former att det kan hävda sin självständighet åt alla håll. Själva mångfalden i organisatoriska lösningar blir en väg att garantera frihet för kritiskt tänkande. 3. I ett långsiktigt perspektiv är jag övertygad om att förekomsten av privata universitet eller tekniska högskolor även kommer att leda fram till spännande och kreativa fall av profilering. Redan den debatt som tanken på en relationsförändring till staten stimulerat, leder i riktning mot nya lösningar, såväl i fråga om arbetsformer som innehåll i forskningen och den högre utbildningen. Alldeles bortsett från att det inte finns något stiftelseförslag från regeringen att kommentera, är mina svar på Silfverstrands frågor dessa: 1. Allas delaktighet i utbildning och forskning främjas bäst genom mångfald i organisatoriska lösningar. 2. Väljarnas valda ombud avsvär sig inte rätten att påverka universitet och högskolor bara därför att man accepterar och främjar olika juridiska och organisatoriska lösningar. Däremot litar man mera på universitetens eget ansvar. 3. Tror man inte att universitet och högskolor förmår att hävda sin integritet bör man återgå till en mera fullständig statsstyrning. Det vill inte jag. 4. I ett fritt universitets och högskolesystem är forskarnas och lärarnas frihet större än i ett system där staten bestämmer allt. 5. Det är inte ''näringslivet'' som skall avgöra vad universiteten och högskolorna skall göra. Det skall högskolorna och universiteten göra själva. 6. De mindre högskolorna är viktiga delar av vårt nationella högskolesystem. De mindre högskolorna är också viktiga inte minst för utvecklingen av en stark regional infrastruktur. 7. Samarbete främjas genom olikhet. Samarbetet skall ske på de inblandade högskolornas och universitetens egna villkor. Det är svårt att komma ifrån känslan att Bengt Silfverstrand egentligen inte vill frigöra universitet och högskolor från statens inflytande. Hans frågor synes mig bekräfta att det socialdemokratiska reformarbetet på dessa område sker just under den galge jag inledningsvis diskuterade.

Fru talman! Jag inser också, som jag sade i mitt anförande, att det naturligtvis är de avtal som tecknas som kommer att fastställa graden av t.ex. öppenhet och insyn. Då kommer nästa intressanta fråga: Vad anser utbildningsministern att det skall stå i de här avtalen när det gäller inflytande och insyn från t.ex. de studerandes sida? De studerande nämns inte med ett ord från utbildningsministerns sida -- de lyser helt med sin frånvaro. Det finns många frågetecken kring detta. Vilka lagar och förordningar är det som i fortsättningen skall gälla för t.ex. de anställda? Hur kommer antagningssystemet att se ut? Skall det fortfarande vara en central antagning, eller blir det egen antagning vid resp. högskola? Det är ytterligare några frågor i detta stora och komplexa sammanhang.

Fru talman! Bengt Silfverstrand sade att jag i mitt inlägg plötsligt hade gripits av eftertankens kranka blekhet och slagit av på ambitionerna. Om mitt inlägg gav det intrycket ber jag om ursäkt. Jag har inte gripits av eftertanke när det gäller frihetens betydelse. Däremot har jag sedan lång tid gripits av medvetenheten om att de som skall vara med i detta arbete måste känna entusiasm inför uppgiften. Därför säger vi oss att det är en rimlig metod, inte att genom ett riksdagsbeslut påtvinga alla en modell, utan att tala med dem som känner entusiasm inför idén. Bengt Silfverstrand säger att alla inte känner entusiasm inför idén. Nej, men då behöver de inte tala med oss. Det räcker så gott med dem som känner entusiasm. De är många nog som vill bidra i den vidgning av mångfalden inom vårt universitetssystem som regeringen eftersträvar. Bengt Silfverstrand säger sig inte ha några förutfattade meningar. Åjo, visst har han det! Lovsången till den gamla, socialdemokratiska högskolepolitiken för ett ögonblick sedan låter inte direkt antyda en vidsynthet och vilja hos Bengt Silfverstrand att nu ta sig an de utmaningar som regeringen skisserar. Nej, han vill nog vara kvar i det gamla. Inte heller hans exempel med byggnadsstyrelseförändringen låter antyda någon vilja till förändring. Om jag har förstått det hela rätt, tycker Bengt Silfverstrand att det är bra som det är, nämligen att en statlig byggnadsstyrelse bestämmer över universitetens huvuden. Om Bengt Silfverstrand har läst den proposition i denna del som regeringen har lämnat till riksdagen skall han finna, att vad vi nu gör är att lägga förvaltningen av universitetens och högskolornas byggnader närmare dem som verkligen berörs och längre bort från den gamla, från högskolorna distanserade byggnadsstyrelsemodellen. Jag fick frågan hur det enligt min uppfattning skulle bli med de studerande. Självfallet tycker jag att de studerande skall säkerställas ett mycket stort mått av inflytande. Utan att föregripa de diskussioner som vi nu skall ha med de intresserade högskolor och universitet som har anmält sig tar jag för givet att vi i ett avtal med dessa kommer att skriva in att de studerande skall ha minst lika stort inflytande som de har i dag. Jag fick vidare frågan om vad vi skulle göra med antagningssystemet. Tror man på friheten och är beredd att låta högskolorna utveckla sin särart och sin profil är det i det långa loppet omöjligt att genomföra den typ av central antagning som sker i dag. Hur kan man ha en gemensam antagning till äpplen och päron? Det skulle vara att sätta orättvisan i system, oberoende av juridiska konstruktioner för resp. universitet. Jag får en känsla, när debatten går vidare, av att de socialdemokratiska debattörerna helt enkelt inte riktigt förstår vad frihet egentligen är, inte riktigt förstår vad som är själva idén med att låta många universitet ha olika associationsformer och därmed verka under olikartade villkor. Poängen med friheten är för det första att man öppnar för konkurrens som skärper kvalitetskraven. Poängen är för det andra att man ökar valfriheten för studenterna att välja den universitetsform som de tycker är bäst. Poängen är för det tredje att man därmed motverkar nya U 68 och H 75, som någon riksdagsmajoritet någon gång i framtiden skulle kunna få för sig att introducera. Det var det jag menade med att de fria universiteten blir ett slags riktkara, eller om man så vill en motkara, mot tokigheter från en statlig hegemoni. Vår ambition är alltså att nu gå vidare i diskussioner med de högskolor och universitet som är intresserade av friheten och se under vilka former den skall kunna utövas. Vi tvingar ingen att vara med, men jag har en känsla av att de som vill vara med så småningom kommer att bli många, därför att friheten är engagerande och utmanande.

Fru talman! På en punkt råder det en alldeles klar samstämmighet och enighet. Vi är för en fortsatt process mot ökad frihet, den process som är på gång och i stora drag redan är genomförd när det gäller själva forskningen och utbildningen. Här har den ena företrädaren efter den andra från universitetsvärlden ställt sig upp och sagt att forskning och utbildning inte är beskurna. Det är statsbidragssystemet och möjligheterna att friare få disponera sina fastigheter som är problemet. Då har vi sagt att det är rimligt och riktigt att universitet och högskolor får disponera sina fastigheter på ett annat sätt. Den proposition som regeringen har lagt fram går precis i motsatt riktning. En ledande företrädare för ett sydligt universitet har sagt att det t.o.m. var värre än man trodde. Lyssnar inte utbildningsministern på företrädarna för universiteten? Lyssnar utbildningsministern inte på studenterna vid det universitet som har blivit något av en plog -- som av någon anledning har fått motorstopp -- nämligen universitetet i Umeå, som skulle gå i spetsen för detta? Rektorn där gick ut och trodde att han hade alla på sin sida, och sedan visade verkligheten att både lärare, professorer och studenter var emot detta. De var alltifrån tvivlande till negativa. Per Unckels partikollega Ulf Kristersson har kommenterat detta i Sydsvenska Dagbladet. Det är mycket intressant, och på den punkten önskar jag verkligen en precisering. Han har sagt, att om inte rektor Lars Beckman står fast vid sin uppfattning skall Per Unckel köra över både honom och studenterna. Enligt Moderata ungdomsförbundets ordförande representerar inte kårstyrelsen studenterna i Umeå. Då vill jag fråga: Tänker Per Unckel köra över den opinion som är negativ till stiftelser? Jag vill också att Per Unckel svarar på följande frågor: Vad är det som gör stiftelseformen särskilt ägnad att frigöra det som är ofritt i dag? På vilket sätt hämmar nuvarande former för bedrivande av utbildning och forskning inom universitet och högskola utvecklingen samt forskningens och utbildningens integritet? På vilket sätt kränker den formen möjligheterna att bli ännu friare än man är i dag? Det är detta, Per Unckel, som debatten handlar om. Försök besvara dessa konkreta frågor! Vi har inte klavbundit oss för någon speciell organisationsform, utan vi står fria både i tanke och möjligheter. Bevisa att det är genom denna stiftelseform som man når resultat!

Fru talman! Eftersom övriga debattörer inte har möjlighet att återkomma skall jag nöja mig med att avsluta diskussionen med några klarlägganden. Bengt Silfverstrand har uppenbarligen fastnat i ett missförstånd när han talar om Umeå universitets syn på stiftelsen. Det är visserligen sant att en kårstyrelse som representerar 9 % av studenterna vid Umeå universitet till en början sade nej, men det är också sant att en enig universitetsstyrelse har bett om diskussioner med staten för att utröna förutsättningarna för att sätta Umeå universitet på stiftelse. Vi ser fram mot konstruktiva diskussioner. Vid betydande delar av Umeå universitet finns ett betydande intresse och en entusiasm för stiftelseformen. Vad är det då som gör stiftelseformen särskilt lämpad att säkerställa friheten? Även på den punkten föreligger ett missförstånd. Jag säger inte att stiftelsen är lika med friheten. Jag säger i stället att mångfalden och organisationsformerna säkerställer friheten. Det handlar inte om varje organisationsform för sig. Det är därför som jag i dag säger att jag inte exakt vet hur stiftelseformen skall gestalta sig. Min strävan är att se till att det svenska högskolesystemet innehåller många olika relationer till staten för att i mångfalden säkerställa att vi inte råkar ut för det statsstyrda universitetsväsende som vi hade för bara några år sedan. Låt mig till slut säga några ord till Kristina Svensson. Vad händer om universitetet eller högskolan i fråga får ont om pengar? Om den situationen inträffar beror den sannolikt på att staten, vilket jag underströk i mitt interpellationssvar, som har huvudansvaret för det svenska universitets och högskoleväsendet, illa har sett om sitt ansvar. Hamnar en enskild högskola eller ett enskilt universitet i den typ av bekymmer som Kristina Svensson ser framför sig, så skall svaret i debaclet sannolikt sökas i denna kammare och inte någon annanstans.

Innan jag ger Berit Oscarsson ordet för anförande vill jag oförbehållsamt be Berit Oscarsson om ursäkt. Jag har fått uppgift om att Berit Oscarsson talade fyra minuter trots att den medgivna tiden var sex minuter. Det måste ha berott på att jag tryckte på treminutersknappen i stället för sexminutersknappen. Som en kompensation får Berit Oscarsson nu sex minuter till sitt förfogande i stället för de tre minuter som reglerna annars innebär.